Fru talman! När polismannen Derek Chauvin tryckte sitt knä mot George Floyds nacke blev det startskottet på omfattande protester mot rasismen runt om i USA och världen under parollen Black lives matter. Att mista sitt liv är den yttersta konsekvensen av rasism. Det drabbade George Floyd i USA, precis som det drabbade dem som mördades av Peter Mangs och John Ausonius här i Sverige. Men mordet på George Floyd är långt ifrån det enda exemplet. Vi har såväl historiskt som i närtid sett hur rasism och brutalitet drabbar svarta i USA. Black lives matter-protesterna har haft en enorm sprängkraft med demonstrationer i över 2 000 amerikanska städer. Vi är två vita personer i maktställning som aldrig själva har upplevt rasism riktad mot oss. Det är därför vi måste lyssna på dem som varje dag utsätts för rasism såväl i Sverige som i USA och runt om i världen. Rasdiskrimineringen i USA har sin grund i sekel av förtryck, diskriminering och slaveri. Även om lagarna har förändrats är de rasistiska strukturerna fortfarande synliga. Ett exempel är det stora amerikanska fängelsesystemet. På 1970-talet fanns det 300 000 fångar. I dag sitter 2,3 miljoner amerikaner i fängelse. Var fjärde fånge i världen finns i USA, och en stor andel av dem är afroamerikaner. När du har varit fängslad försvinner dina medborgerliga rättigheter i flera delstater. En rättighet som kan tas ifrån dig är din rösträtt, vilket bidrar till ökad marginalisering i samhället. Till skillnad från tidigare presidenter har den nuvarande presidenten Donald Trump förstärkt rasmotsättningarna. År 2017 ledde kravaller i Charlottesville, Virginia, till att en kvinna dödades när en högerextrem förövare medvetet körde rakt in i en folkmassa med fredliga demonstranter. Trots att det var tydligt att de rasistiska grupperna stod för våldsanvändningen mot såväl motdemonstranter som polis valde president Trump att poängtera våldsanvändningen på båda sidor. Trump har i flera sammanhang, bland annat under valmöten, hetsat mot Black lives matter. Efter mordet på George Floyd har president Trump i stället för att mana till lugn sagt att han avser att sätta in militär för att komma till rätta med oroligheterna. Särskilt märkliga scener utspelade sig på Lafayette Street i Washington D.C. när gatan fylldes med tårgas och våldsamt rensades på demonstranter i syfte att skapa ett fototillfälle för presidenten. Sverige har sin historia av att använda militär mot fredliga demonstranter, nämligen skotten i Ådalen 1931 då fem arbetare dödades. Det är därför i princip förbjudet att använda militär mot demonstranter i Sverige. I USA kan presidenten genom ett särskilt beslut använda militären mot till exempel demonstranter. Även om det är mycket ovanligt har det hänt ett par gånger i historien. Samtidigt är den amerikanska polisen till stor del militariserad i den meningen att de har kravallutrustning, vattenkanoner, tårgas och gummikulor. I dagens interpellation har jag frågat utrikesministern om hon avser att lyfta upp den strukturella rasismen med USA:s regering. Jag är glad över att Utrikesdepartementet har haft samtal med USA:s ambassadör i Sverige, även om det hölls på statssekreterarnivå. Jag är också positiv till att Sverige lyfte upp den strukturella rasismen med USA:s utrikesminister Mike Pompeo. Utrikesministern bör nu fundera kring vad Sverige kan göra mer. Om Trump använder militären mot demonstranter, borde vi då inte se över vår vapenexport? Om Sverige driver på för Drive for democracy, borde då inte svenskt demokratibistånd gå till MR-aktivister i USA? Och vad kan göras mer i Sverige för att synliggöra och motverka den strukturella rasismen? Mer om detta tänker jag ta upp i mitt nästa anförande. Fru talman! Det har nu gått sju minuter av denna debatt. Polismannen Derek Chauvin håller fortfarande sitt knä hårt tryckt mot George Floyds nacke. Det kommer han att göra i ytterligare en minut och 46 sekunder. "I can't breathe", jag kan inte andas, säger George Floyd 16 gånger innan han dör. George Floyd dödades av polisen brutalitet. Vi har nu möjlighet att göra avtryck så att hans död leder till förändring på riktigt.

Fru talman och ministern! Ett särskilt tack till Håkan Svenneling, som har ställt denna viktiga interpellation. Robert Fuller, 24 år gammal, hittades hängd från ett träd för två veckor sedan i Palmdale, Kalifornien. Dagen innan hittades en annan oidentifierad svart man hängd från ett träd i Fort Tryon Park i New York. Cirka tio dagar tidigare hade den svarte mannen Malcolm Harsch hittats hängd från ett träd i Victorville, Kalifornien. Listan är tyvärr betydligt längre än dessa tre personer. Samtliga påstås av polisen ha tagit livet av sig, men den som inte har levt under en sten de senaste åren förstår att något annat ligger bakom dessa mord.

Dessa är bara några av dem som fallit offer för den rasism och polisbrutalitet som utspelar sig i USA varje dag mot den svarta befolkningen men som också är högst levande i många andra länder. Majoriteten av de poliser som är ansvariga för dessa mord har dessutom, likt nästan alla andra länder, gått fria och kan fortsätta att utsätta människor för dessa brutala handlingar. Samtidigt som människor i USA och stora delar av världen reser sig för att ta ställning emot den fruktansvärda rasism som drabbar våra svarta syskon ser vi hur den amerikanska statsmakten brutalt slår ned fredliga demonstrationer och hur högerextremister får näring av en president som själv är en fullblodig fascist och rasist. Sedan protesterna till försvar för svartas liv påbörjades har ytterligare personer blivit mördade av polisen, ett dussintal. Medier som är på plats för att bevaka demonstrationerna har attackerats av poliser. Undantagstillstånd har införts i ett flertal städer, och den som följer vad som händer någorlunda väl har sett att den amerikanska statsmakten och poliskåren i princip har förklarat krig mot sin egen befolkning. Detta kan jag inte kalla demokrati. Fru talman! För snart två veckor sedan blev utredningen med anledning av mordet på Olof Palme avklarad. Även om han var en komplicerad politiker i många frågor fanns det en sak man alltid kunde räkna med: Han blundade aldrig för den apartheid som rådde i Sydafrika eller de folkrättsvidriga amerikanska attackerna mot Vietnam, han tvekade inte när det kom till att ta ställning mot mördaren Franco i Spanien och han ställde sig alltid på folkets sida i dessa frågor. Sedan dess har svensk utrikespolitik förändrats och lämnar mycket att önska. I många fall har Sverige gått från att vara en röst för fred till att bli ett eko av Vita huset. I det här fallet är jag glad att utrikesministern har tagit ställning, men faktum är att om dessa saker hänt i vissa andra länder skulle Sverige ha agerat hårdare och snabbare och haft en mer långsiktig plan. Men just när det gäller USA är känslan att Palmes tydliga ställningstaganden förvandlats till ibland något urvattnade uttalanden och tweetar. Jag undrar: Vilka fler åtgärder avser utrikesministern att vidta med anledning av detta, utöver de samtal som hållits och det ställningstagande som utrikesministern gjort, för att visa att svartas liv spelar roll - att black lives matter?

Fru talman! Rasismen känner inga nationsgränser, sa utrikesministern i sitt svar till mig. Varken vår nutid eller vår historia här i Sverige är fri från rasism. Sverige var också en kolonialmakt, vi var en del av slavhandeln och vi hade ett rasistiskt synsätt på vårt eget urfolk samerna. Genom att förstå och erkänna den historiska rasismen kopplad till kolonialismen förstår vi bättre den rasism som finns i samhället i dag. Sveriges roll i den transatlantiska slavhandeln är knappast berörd i skolböcker eller i historieämnet. På universitet och högskolor behandlas ämnet knappt heller, och det finns mycket lite forskning om ämnet. Jag menar att regeringen bör ta initiativ till en vitbok kring Sveriges roll i den transatlantiska slavhandeln och med utgångspunkt i denna vitbok ge en ursäkt för de handlingar som begåtts. Den svenska kolonin Saint-Barthélemy användes ofta som en knutpunkt mellan länder som låg i krig med varandra för att handla med slavar. Sverige blev den "neutrala parten", fast inte på det positiva sätt vi brukar vara. Det dröjde också länge innan vår slavhandel upphörde - flera andra länder gick före oss. För att synliggöra Sveriges roll och ansvar bör den 9 oktober, dagen då den siste afrikanen i svensk ägo frigavs 1847 på den dåvarande kolonin Saint-Barthélemy, göras till en nationell minnesdag för att hedra offren för den svenska transatlantiska slavhandeln. Med de åtgärderna skulle Sverige kunna gå före och visa vägen både för USA och för vår omvärld om hur man kan göra upp med sitt historiska ansvar för den strukturella rasismen. Fru talman! Vänsterpartiet föreslår också att människorättsorganisationer i USA, som kämpar mot rasism och för rätt till abort, ska få 50 miljoner kronor i årligt demokratibistånd. Regeringens satsning Drive for democracy riskerar att bli ett luftslott om man anser att pengar bara ska gå till länder som i dag inte är demokratier, samtidigt som vi ser demokratin vara hotad i flera demokratier. Vår kamp för demokrati måste gälla alla länder, även länder som är större och mäktigare än vi. Våra ord om demokrati får inte bli bara vackra ord utan måste också resultera i konkret handling. Fru talman! USA:s militär är världens i särklass största militära styrka. Förra året var USA det land som Sverige exporterade näst mest vapen till i hela världen. Sett ur ett längre perspektiv över nästan 30 år är USA den största mottagaren av svenska vapen. Självklart importerar Sverige också stora mängder vapen från USA, men den statistiken är lite mer okänd än exporten. Vi vet dock till exempel att just nu pågår leveransen av luftvärnsroboten Patriot från USA till Sverige, en affär i miljardklassen. Den nya lagstiftningen för vapenexport togs fram i ljuset av arabiska våren, då fredliga demonstranter som krävde demokrati möttes med militär och vapen, ibland exporterade från Sverige. Därför infördes ett så kallat demokratikriterium för att försvåra, även om det är möjligt genom kryphål, för export till länder som kan tänkas använda sin militär mot civila. Sedan Donald Trumps uttalande är det tydligt att det kan ske också i USA. Svenska vapen riskerar att användas mot dem som vill demonstrera mot rasism. Jag undrar hur utrikesministern ser på att den svenska vapenexporten riskerar att användas i detta syfte.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

Fru talman! Jag skulle vilja ta vid där jag slutade sist. Vi vet att det finns demokratiproblem och polisvåld i väldigt många länder runt om i världen. Vi vet också att vi tar olika slags ställning när det kommer till olika länder. Vi vet till exempel att Sverige tar en viss ställning när det kommer till Saudiarabien och USA och en helt annan ställning när man ibland till och med ger sig rätten att utse ministrar, interimsregeringar och liknande trots att folk inte har valt dem. I det här fallet är det ganska tydligt att den svenska regeringen ser på mordet på George Floyd och protesterna mot det på ett klarsynt sätt. Man stöttar protesterna mot rasismen och tar ställning mot den strukturella diskrimineringen. Men att ta ställning i ord är en sak, att också göra någonting i handling blir någonting annat. Det är där jag menar att den svenska utrikespolitiken skiljer sig mot tidigare. Ena dagen kallar sig regeringen antirasistisk och säger att man står upp för mänskliga rättigheter, andra dagen får USA jättegärna använda vapnen i Jemen. Vi säger att vi har en feministisk regering men gör egentligen ingenting för att stoppa morden på de svarta kvinnor som dör av polisbrutalitet och rasism. Jag menar helt enkelt att den svenska regeringen måste bestämma sig. Vill man gå från ord till handling - Håkan Svenneling har kommit med flera förslag, och det finns ännu fler - är det dags att man aviserar det, att man tar ställning. Bara för att det handlar om en stormakt betyder inte det att Sverige ska fortsätta det man har gjort de senaste decennierna, nämligen att vara relativt tyst i handling.

Fru talman! Jag kan konstatera att utrikesministern och jag är eniga om att den strukturella rasismen finns, såväl här i Sverige och i USA som i världen i stort. Jag tycker att det är bra agerat från utrikesministern när det gäller dialog och de uttalanden vi har sett från utrikesministerns sida gentemot USA. Frågan är nu vad som kan göras mer. Utrikesministern berättade om mötet i morgon med Madeleine Albright. Det får man säga är välkommet. Jag tycker att sådana initiativ från Utrikesdepartementet är jättebra och vill verkligen ge mitt stöd till det. Sedan tycker jag att man behöver kolla på mer saker man skulle kunna göra. Jag tog upp vapenexporten, och till exempel Skottland har redan bestämt att man ska se över sin vapenexport till USA. Det pågår en process inom Storbritannien, som ju är ett land som kanske står USA ännu närmare än vad Sverige gör. Att de vågar se över sin vapenexport visar att det går. Det är väldigt lätt att säga att man har ett strikt regelverk, men om man inte ens ser över vad det är vi har exporterat till USA:s militär och polis - vapensikten, gummikulor, you name it - har man inte heller gjort sin hemläxa. Jag tycker också att man ska ta sig en funderare när det gäller demokratibistånd till MR-aktivister i USA. Det förekommer att vi gör demokratisatsningar i länder som är demokratier, till exempel till ryskspråkiga medier i Baltikum. Det gör man för att man vill stödja inkluderande samhällen där det inte blir uppdelning mellan människor. USA är ett väldigt uppdelat land med strukturell rasism och otroligt många människor som lever i fattigdom - ungefär 80 miljoner människor lever under fattigdomsgränsen där. Det ligger inte helt och hållet inom utrikesministerns ansvarsområde, men man behöver från regeringens sida som kollektiv titta på Sveriges roll i den transatlantiska slavhandeln, fundera på att tillsätta en vitbok och faktiskt också skapa en minnesdag. Det vore en fjäder i hatten för den här regeringen, tycker jag.